Fru talman! Verkningarna av omfattande fuktoch mögelskador är ofta katastrofala för småhusägare både ekonomiskt och på det sociala eller personliga planet. Fuktoch mögelskador har drabbat många enskilda människor hårt. De har ofta dessutom drabbats av sjukdom och många gånger fått sin ekonomi försämrad. Många har varit tvungna att flytta från sina egnahem men ändå tvingats betala kostnaden för sina obrukbara hem samtidigt med en kanske höglägenhetshyra. Det har oftast inte funnits någon möjlighet att sälja villan. Orsakssambanden har ibland varit svåra att klarlägga liksom ansvaret för de uppkomna skadorna. De rättsliga processerna har ofta dragit ut på tiden, på ett sätt som varit förödande för den enskilde. Vi välkomnar från folkpartiets sida därför att den här av många människor efterlängtade propositionen nu har kommit. Det är ett stort samhälleligt intresse att de drabbade fastighetsägarna får ekonomisk hjälp med att genomföra nödvändiga åtgärder för att befria husen från fukt och mögel. Det föreslagna systemet innebär att staten gemensamt med byggproducenter ställer medel till förfogande för åtgärder som skall göra att husen fungerar tillfredsställande som bostad. Det gemensamma systemet kompletteras med en ordning där staten ensam ställer medel till disposition för samma ändamål. Det är av stort värde att utskottet enhälligt har kunnat ställa sig bakom det betänkande som föreligger. Det finns i utskottet en gemensam strävan att sluta upp kring den uppgörelse som har kunnat uppnås mellan byggproducenter och staten. Som en konsekvens av detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottsbetän — Prot. 1985/86:49 kandet. 11 december 1985 Vi har dock från folkpartiets sida i ett särskilt yttrande uppmärksammat några ytterligare angelägna frågor. Det gäller förslagen i folkpartiets motion 134 om att även egnahemsägare med hus byggda under perioden den 1 januari 1970-den 31 augusti 1975 skall omfattas av det i propositionen förordade och av bostadsutskottet tillstyrkta ersättningssystemet. Vidare föreslås i motionen att de villaägare som själva har byggt om sina hus i avsikt att spara energi och därvid drabbats av mögelproblem skall kunna erhålla ersättning inom ramen för det s.k. gemensamma systemet. Vi har kunnat ställa oss bakom utskottets enhälliga ställningstagande och finner det värdefullt att den enighet som riksdagen tidigare givit uttryck för vid behandling av motioner om fukt och mögelproblem kan bestå. Det måste anses viktigt att riksdagen inför de pågående överläggningarna mellan bostadsdepartementet och byggproducenterna återigen manifesterar denna enighet. Vi anser att i dessa överläggningar bör tas upp de i motion 134 från folkpartiet aktualiserade frågorna, som jag tidigare redovisat. Enligt vår uppfattning bör det vara möjligt att även de fastighetsägare som under perioden den 1 januari 1970-den 31 augusti 1975 har drabbats av fuktoch mögelskador skall kunna få ersättning. Det finns goda motiv för att också dessa husägare bör omfattas av systemet liksom även de som själva har byggt om sina hus. Därvid bör ett absolut krav på skriftlig dokumentation om skadornas omfattning kunna undvaras, om skadorna kan styrkas genom annan information. Vi förutsätter därför från folkpartiets sida att de i motion 134 och i det särskilda yttrandet uppmärksammade synpunkterna beaktas i de kommande överläggningarna.

Fru talman! Riksdagen behandlar i dag en efterlängtad proposition — lagförslaget om fuktoch mögelskador i småhus aviserades av bostadsministern till hösten 1985. När offentliggörandet skedde via ett kortfattat pressmeddelande från departementet kunde man lätt få uppfattningen att tio år och inte mer var den tidsgräns som man hade enats om. När propositionen nu har lagts på riksdagens bord kan man lättad konstatera följande: Utgångsläget är tiden efter den 31 augusti 1975 och före den 1 september 1985. Det är viktigt att fastslå att även äldre hus omfattas av överenskommelsen om anspråk har väckts i sådan tid att anspråket inte är preskriberat. Detta tillägg i propositionen har lugnat många oroliga småhusägare, som tidigare kanske hade missuppfattat innehållet i den aviserade propositionen. Utskottet har i sitt betänkande ytterligare förtydligat problemställningen. Sedan kan man alltid fråga sig varför tidsgränsen finns — de allra flesta vet att det uppstår en diskussion var än tidsgränsen läggs. Fru talman! Jag tycker att bostadsministern och hans närmaste medarbetare, som fört förhandlingarna med övriga berörda parter, är väl värda ett stort tack och beröm för slutprodukten. Jag är medveten om att förhandlingarna 65 tidvis varit utomordentligt hårda innan förslaget roddes i hamn. Förslaget innebär i korthet följande: Det är många gånger omöjligt att fastställa vem som har vållat skadorna. En av parterna gemensamt inrättad skadenämnd skall därför svara för bedömningen av en inträffad skada. På ansökan av husägaren prövar nämnden om skadan omfattas av de nu nämnda överenskommelserna och vilka huvudsakliga åtgärder som behöver vidtas för att avhjälpa fuktoch mögelskadorna. Avsikten är att möjlighet att få skadan avhjälpt skall förbehållas småhus med allvarliga fuktoch mögelskador. Husägaren skall själv svara för kostnaderna för arbetena upp till ett belopp som motsvarar basbeloppet. Enligt dagens besked i Ekot är basbeloppet 23 300 kr. för den s.k. självrisken. Denna självrisk anser man motsvara ett normalt risktagande. En skadenämnd skall tillsättas som skall bestå av en ordförande och fyra andra ledamöter. På den punkten har det inkommit motioner om att småhusägarna borde få ytterligare insyn. Parallellt med den fond som Svenska byggnadsentreprenörföreningen och Byggnadsförbundet bildar skall en statlig fond inrättas för fuktoch mögelskadade småhus. Den skall finansieras via statsbudgeten. I budgeten för 1985/86 beräknas kostnaden till 20 milj.kr. och under fyraårsperioden blir kostnaden sammanlagt 250 miljoner. Fru talman! Jag skall bara mycket kort beröra motion 133, som kräver ökade resurser till forskningsoch utvecklingsarbete, främst rörande fuktoch mögelproblem i flerbostadshusen. Det är en angelägen fråga som motionärerna för fram. Den har också väckts i departementet via en skrivelse från SABO. Jag förutsätter att bostadsdepartementet med uppmärksamhet följer frågan. Den framställning som har gjorts från SABO:s sida bör övervägas i positiv anda. Eftersom frågan redan nu är aktualiserad avstyrks motionen med den hänvisning jag har nämnt. Jag har ingen anledning att kommentera Erling Bagers inlägg eller folkpartiets särskilda yttrande. Det särskilda yttrandet finns fogat till bostadsutskottets betänkande. Sist men inte minst, vill jag än en gång understryka vikten av att ett enigt utskott står bakom betänkandet.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

Fru talman! Magnus Persson nämnde att hus byggda mellan 1970 och 1975 ännu kan komma i fråga för ersättning. Det är riktigt att den möjligheten finns. Vad vi i vårt särskilda yttrande speciellt ville påpeka var att man då måste ha en skriftlig dokumentation på att skadan har upptäckts i ett visst skede. Nu vet jag, via en del drabbade familjer, att många av dem per telefon oändligt många gånger under lång tid har påpekat skadorna för husfabrikanten. Sedan har inte detta kunnat styrkas och därför har man kommit i ett läge där man inte kunnat få ersättning. Vi tycker därför — och nu går vårt särskilda yttrande också med till departementet och kommer med i hanteringen — att — Prot. 1985/86:49 man borde kunna ge dispens i en del fall, även om det inte skriftligen kan 11 december 1985 styrkas att skadorna upptäckts i ett visst skede. Man kanske kan visa på annat sätt att skadorna verkligen skett. Fukt: ockmögelskador

Fru talman! Jag kan naturligtvis inte i dag säga vad som kan komma att ske, men självfallet får erfarenheterna från skadenämnd, departement och berörda utvisa huruvida detta är en stor fråga. Jag tycker att riksdagen med varm hand skall överlåta åt skadenämnden och departementet att bearbeta frågan.

; Fru talman! Det finns i riksdagen ett antal frågor och ärenden där samstämmigheten mellan partierna är stor, även då det egentligen skulle kunna finnas utrymme för profileringar. Till dessa hör problemen med fukt och mögel i byggnader. Dessa problem har de senaste åren blivit alltmer påtagliga. Många boende, främst småhusägare, har råkat verkligt illa ut när fukt och mögel har slagit till. I en del fall har hela familjeekonomier raserats. Allergier, sjukdomar och inte minst psykiska lidanden följer i möglets spår. Sedan allt fler har insett vad som har hänt och hur många människor som har blivit drabbade har dessa frågor aktualiserats i riksdag och regering. I de allra flesta fall har enigheten varit stor. Att märka är också att enskilda motioner har bifallits av riksdagen. Sålunda blev uppslutningen kring Knut Billings och min motion om en generell försäkring för gruppbyggda småhus närmast total. Numera finns det en tioårig försäkring för just gruppbyggda småhus. Tyvärr har det ännu inte blivit möjligt att få med styckebyggda småhus, men min förhoppning är att denna riksdagens beställning snart skall ge resultat. Det tioåriga försäkringsskyddet gäller nybyggda hus. Men hus som redan har drabbats av fukt och mögel har hittills stått utanför försäkringen. Under den allmänna motionstiden väcktes en fempartimotion om hjälp till ägare av redan mögelskadade hus. Med det beslut som riksdagen i dag i stor enighet kommer att fatta kommer även denna grupps problem i de flesta fall att kunna lösas. Att utskottet är enigt tycker jag är en styrka. Givetvis hade det varit ännu bättre om skyddet hade kunnat omfatta alla skadade hus, exempelvis hus byggda före 1976. Detta har dock inte varit möjligt, bl.a. därför att förslaget bygger på en förhandlingsöverenskommelse. Likaså skulle en längre garantitid än tio år innebära ett avsteg från den princip som gäller för grupphusgarantin. Visar det sig möjligt att inom ramen för dagens beslut åstadkomma hjälp även för dessa har givetvis jag inte någonting emot det. Med anledning av regeringens proposition väcktes en fyrpartimotion, m, c, fp och vpk, i vilken vi på ett par punkter föreslog förtydligande och klarläggande av regeringens proposition. Detta har resulterat i ett tillkännagivande i betänkandet. Det som uppnås med dagens beslut tycker jag är både värdefullt och 67 glädjande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! Magnus Persson sade att det är en efterlängtad proposition som vi nu behandlar i utskottets betänkande nr 6. Även vi från centerpartiet ser det så. Vi tyckte kanske att det dröjde litet väl länge med ett initiativ från regeringens sida, och det var bl.a. mot den bakgrunden som vi från centerpartiet tog initiativet till en fempartimotion i den här frågan. Nu är vi alltså framme vid beslutstillfället, och det är ett enigt utskottsbetänkande som vi behandlar. Den tidigare enigheten, som riksdagen har visat upp vid behandlingen av bl.a. motioner från centerpartiet om åtgärder mot fuktoch mögelskador i hus, har alltså nu visat sig kunna bestå. Från det att vi toginitiativet till fempartimotionen har det funnits en beredvillighet på alla håll att komma fram till en lösning på problemen för de människor som har drabbats av fuktoch mögelskador i sina hus. En första sådan lösning föreligger nu. Låt mig, fru talman, från centerpartiets sida uttala tillfredsställelse över att det är så. Det är inte anständigt att vi i vårt moderna samhälle skall tillåta att människor utsätts för det fruktansvärda lidande, både fysiskt och psykiskt, det sociala tryck och den ekonomiska belastning som det här många gånger är fråga om. Självfallet vore det fel att tro att alla problem för de drabbade husägarna nu är helt lösta. Man kan ha olika önskemål om ytterligare åtgärder, och det har även vi från centern. Men ett stort och viktigt steg mot en lösning tas trots allt i och med dagens beslut här i kammaren. Det betänkande som föreligger får anses som den minsta gemensamma nämnare som varit möjlig att nå med alla partier inblandade. Den proposition som behandlas i betänkandet är i själva verket en beställning från riksdagen, byggd på den fempartimotion som jag tidigare nämnde. Den bygger dessutom på — och är en förutsättning för — en förhandlingsöverenskommelse mellan staten och vissa byggproducenter. Därmed är riksdagens beslutsutrymme begränsat i den meningen att riksdagens beslut inte kan eller får desavoueras av överenskommelser i förhandlingar mellan parterna. En förhandlingsöverenskommelse kan som bekant aldrig dikteras från en part. Men här tycks också finnas — jag vill gärna säga det — en beredvillighet även från motparternas sida, dvs. från byggproducenternas sida, att göra det bästa av en svår situation som uppstått för många familjer i och med dessa fuktoch mögelskador i husen. I den fyrpartimotion som moderaterna, folkpartiet, vpk och också centerpartiet står bakom, har vi beaktat karaktären av partsförhållanden och förhandlingar. Därför har vi i motionen velat gå försiktigt fram. Men vi har ändå i några avseenden anfört synpunkter. Det gäller för det första vad som kommer att hända med dessa hus som åtgärdas, om det skulle visa sig att de ånyo drabbas av mögelskador. Vi menar att dessa hus efter mögelsaneringen borde föras in i det försäkringsskydd som förutsätts komma för småhus och som Bertil Danielsson här tidigare var inne på. Riksdagen har ju begärt förslag i den riktningen från regeringen. För det andra gäller det de fall där skadorna är så omfattande att sanering ur kostnadssynpunkt inte är försvarlig. I sådana fall förestår ingenting annat än rivning och nybyggnation. Vi har därför pekat på möjligheten av ett inlösenförfarande, och det ges stöd för en sådan tanke i utskottets skrivning. Den tredje synpunkten gäller skadenämndens sammansättning och den fjärde skadenämndens ställning. Vi anser att företrädare för småhusägarna måste få någon form av inflytande över skadenämndens beslut. De drabbade måste också få insyn i nämndens arbete och eventuellt kunna överklaga dess beslut. Detta är för de drabbade viktiga frågor som berör deras trygghet. De här synpunkterna ges stöd i utskottets skrivning och utmynnar i tillkännagivanden till regeringen. Motionens krav har alltså vunnit utskottets gehör, och det är tillfredsställande. Därmed torde dessa frågor också kunna lösas efter det att vi sett hur skadenämndens arbete i praktiken kommer att se ut. Även de synpunkter som Erling Bager tog upp här är viktiga och bör kunna lösas på sikt, om de inte redan är lösta med vad som sägs i propositionen och utskottsbetänkandet, dvs. det Magnus Persson tidigare hänvisade till. Det går som bekant inte att få allt på en gång. Fru talman! Vii centern ser med tillfredsställelse på att en lösning nu är för handen för dem som drabbats av fukt och mögel i sina hus. Jag vill också uttala förhoppningen att hanteringen framöver av dessa problem, av berörda parter skall ske med omdöme, förnuft och med den beredvillighet som ändå präglat handläggningen av detta ärende här i riksdagen under de senaste åren. Därmed yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande.

Bostadsutskottets betänkanden 3 och 8 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså bostadsutskottets betänkande 3 om försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning. föregående ärende blir väl inte lika fullständig i debatten om detta betänkande. Men jag vill redan nu slå fast att vi ställer upp på den princip som kommit till uttryck i regeringens proposition om försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning. Vi har dock vissa invändningar i en del hänseenden. Just försöken att samordna länens resurser för att uppnå effektivitet måste anses vara mycket bra. Länsstyrelserna har under senare år i realiteten fått sin ställning försvagad. På riksdagens bord ligger ytterligare ett förslag, och det går ut på att skatteavdelningarna skall brytas ut. Det kan ifrågasättas om detta är förenligt med innehållet i dagens betänkade, som ju går ut på att länsstyrelserna skall tillföras funktioner som de inte tidigare har haft. Vi i moderata samlingspartiet har haft åsikter om det som kallas funktionsstyrelse. Vi tycker inte om det begreppet. I propositionen föreslås att en del av länsnämnderna ändå skall ha kvar en viss del av funktionen såsom lekmannastyrelse och kallas för funktionsstyrelse. En del ärenden skall behandlas av länsstyrelsens styrelse — den stora, enhetliga — och en del ärenden skall ändå ligga kvar hos de s.k. funktionsstyrelserna. Det här är ju varken hackat eller malet. Olika beslut fattas på olika nivåer — än skall de fattas här och än där. Det är något halvhjärtat över regeringens hantering av ärendet. Det ser ut som om man inte vågade gå fullt ut. Vi menar att skall man göra ett försök i den här riktningen, skall försöket göras på ett sådant sätt att man får ett utslag, som sedan kan utvärderas. De erfarenheter som då kan tas fram och dokumenteras skall ligga till grund för fortsatta överväganden. Men om man bara tar ett halvt steg, kan man inte räkna med att det resultat man då kommer fram till utgör någon riktig vägledning för det fortsatta arbetet. Strävan efter samordning, effektivitet och vad det nu kan vara, motverkas genom att man inte gör det här fullt ut. Dessutom kommer, vad jag förstår, de ekonomiska vinsterna att bli måttliga genom att man ändå måste föra ärenden på två olika nivåer, både i länsstyrelsens styrelse och i funktionsstyrelserna. Det här tycker jag är olyckligt. Det förvånar mig att regeringen inte vågade ta det fulla klivet för att få ett ordentligt utslag i en försöksverksamhet. Från moderata samlingspartiet har vi alltså motionerat och menat att man borde ha gått raka vägen och avskaffat funktionsstyrelserna också under försöksperioden. Eftersom utskottsmajoriteten inte har biträtt motionen, har vi reserverat oss på den här punkten, och det har lett till att det finns tre reservationer där de moderata ledamöternas namn finns med. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1, 2 och 3 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Centerledamöterna i utskottet har avgivit ett par reservationer 70 till betänkandet angående försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning i Norrbotten. I den första reservationen behandlas länsbostadsnämndernas ställning. Vi Prot. 1985/86:49 tycker att det som majoriteten har beslutat att skriva om länsbostadsnämn = 11 december 1985 derna inte borde stå i betänkandet. Vår uppfattning är att om det ärnågon. ZI —N: nämnd som är lätt att samordna med övrig verksamhet när det gäller beslut ST ge som behöver fattas på länsstyrelsenivå, så är det länsbostadsnämnden. KR SROM NACKA förvaltning Det ger ett väldigt konstigt intryck när man läser vad utskottsmajoriteten har skrivit: ”Utskottet vill i sammanhanget betona vikten av att länsbostadsnämndens organisatoriska inplacering i länsstyrelsen inte får innebära att de lånesökandes kontakter med nämnden försvåras genom en ökad byråkratisering. Det är enligt bostadsutskottets mening viktigt att den lånesökande även fortsättningsvis på ett enkelt och mindre formellt sätt skall kunna vända sig till nämnden i ett låneärende.” Är man rädd för att kontakterna försvåras, borde man naturligtvis inte göra något försök med en samordnad länsförvaltning. Egentligen är ju motivet det precis motsatta, att man skall försöka se om det inte kan bli en effektivare och mindre byråkratisk handläggning, lättare att få kontakt, osv. Därför är det märkvärdigt att man för det resonemanget om just länsbostadsnämnderna. I frågan om funktionsstyrelser har vi en annan uppfattning än den som Bertil Danielsson gav uttyck för och som moderaterna har tagit upp i reservation 2. Vi tycker att det är viktigt att man inte minskar förtroendemannainflytandet i länsverksamheten, vilket ju skulle bli resultatet om man följde den modellen att bara länsstyrelsens styrelse skulle vara vald och bestå av lekmän och att den skulle överta arbetsuppgifter som länsbostadsnämnden och andra nämnder, vilka skall ingå i den samordnade verksamheten, har att utföra. Vi vill tvärtom stärka det politiska inflytandet över utseendet av även den typen av styrelser. I dag har vi när det gäller länsstyrelsens styrelse den beslutsordningen att landstinget utser ledamöterna. När det gäller andra nämnder — länsbostadsnämnd, länsarbetsnämnd, länsskolnämnd osv. — har vi en blandad sammansättning, där landstinget nominerar någon, organisationer nominerar några och regeringen utser. Vi tycker att man borde ha ett enhetligt system på det sättet att landstinget valde samtliga ledamöter i både lekmannastyrelsen och de olika s.k. funktionsstyrelser som skall finnas i försöksverksamheten i Norrbotten. Vi har också haft synpunkter på försöksverksamhetens uppläggning och omfattning. Vi har framfört synpunkterna i ett särskilt yttrande som vi har fogat till bostadsutskottets betänkande. Som vi ser det är detta en begränsad försöksverksamhet. Man har kvar den statliga verksamheten. Det enda man gör är att man försöker se, om det finns möjligheter att ta några av specialnämnderna på länet och ha deras funktioner sammanförda med länsstyrelsen. Egentligen hade det varit väldigt intressant att i något annat län testa en annan typ av utformning av länsverksamheten.

Det hade varit intressant att få en jämförelse mellan olika typer av länsförvaltning och samordning ytterligare något steg av den verksamhet som äger rum på länsnivå. Vi har inte ansett att vi i fråga om det här begränsade förslaget om försöksverksamhet i Norrbotten har kunnat föra vårt yrkande vidare till reservation, men vi vill gärna tala för det, eftersom det är sådant som återkommer, om vi skall bedriva en fortsatt försöksverksamhet beträffande hur den regionala verksamheten skall vara organiserad i länet. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Bostadsutskottets betänkande nr 3 behandlar försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning. Regeringsförslaget innebär i korthet att länsstyrelsen i Norrbottens län under den aktuella försöksperioden skall fullgöra de arbetsuppgifter som i nuläget ankommer på länsvägnämnden, länsskolnämnden, lantbruksnämnden, fiskenämnden och länsbostadsnämnden. Berörda länsorganisationer skall inordnas i länsstyrelsen som fristående enheter, och vissa skall ingå i länsstyrelsens planeringsavdelning. Ett ökat samarbete på den regionala nivån berör sysselsättning, beredskapsarbeten, naturvård osv. Försöksverksamheten syftar till att klargöra, huruvida en samordnad statlig länsförvaltning kan nyttja och bättre tillvarata vissa effektiviseringar. Dessutom borde samordningen bidra till att förnya och vidareutveckla den regionala statliga verksamheten. Försöksperioden omfattar tiden den 1 juli 1986-den 30 juni 1989. Utskottet har i stort sett ställt sig positivt till regeringens förslag. För sin del vill utskottet markera vikten av att länsbostadsnämndens organisatoriska inplacering i länsstyrelsen inte får innebära att lånesökande och allmänhet möter en ökad byråkratisering och formalism. Vi menar från utskottsmajoritetens sida att det finns skäl att understryka att försöksverksamheten bedrivs effektivt och att den service som i nuläget ges till lånesökanden inte får försämras. Det är svaret till Kjell A. Mattsson. Försöksverksamheten bör också ge svar på huruvida länsbostadsnämnden i framtiden skall ges samma organisatoriska ställning som exempelvis länsskolnämnden och lantbruksnämnden. Fru talman! Det finns all anledning att ytterligare överväga den frågeställningen. Frågan bör noga beaktas i samband med den utvärdering som skall göras innan slutlig ställning tas. Utskottet säger vidare att det förutsätter att regeringen i lämpligt sammanhang redovisar utfallet av försöksverksamheten. Jag beklagar att vi inte kunnat nå enighet i denna så viktiga fråga. Den särskilda beredningsgruppen inom regeringskansliet skall följa frågan. Skulle några nackdelar dyka upp så att säga under resans gång, kommer man väl att ge signaler härom. När det sedan gäller förtroendemannainflytandet avses att inrättas s.k. funktionsstyrelser där förtroendevalda ingår. Dessa funktionsstyrelser skall ha befogenhet att besluta i huvuddelen av de aktuella ärenden som tidigare = Prot. 1985/86:49 har behandlats av berörd nämnd. 11 december 1985 Till detta betänkande finns fyra reservationer redovisade. Jag skall kort. ZIG GS - bemöta reservanternas invändningar. EE 3 Reservation 1 är lämnad av moderater och centerpartister i utskottet. De KG Se ee 90 2. . a .

Fru talman! Magnus Persson bemötte mitt inlägg med anledning av vår reservation, i vilken vi avvisar tanken på funktionsstyrelser. Vi har uppenbarligen ett annat synsätt på denna försöksverksamhet. Försök kan inte direkt översättas med ordet vetenskaplig prövning. Men om man har det i bakhuvudet när man startar ett försök kan det möjligen bli så att man inte innan försöket startar är övertygad om eller tror sig veta vad som är det rätta slutresultat som möjligen kan uppnås. Magnus Persson motiverar sitt avståndstagande från vår ståndpunkt genom att säga att det inte är bra att ta bort funktionsstyrelserna. Vad vet vi om det? Det har vi ju inte prövat. Egentligen borde man i några fall inom dessa länsnämnders funktionsområden ha prövat att vara utan funktionsstyrelser jämsides med att ha funktionsstyrelser. Så blev det alltså inte. Därför kommer försöket att halta oavsett hur det går. Man borde ha prövat båda alternativen jämsides. Man kan inte ha svaret redan innan ett försök har startat, vilket Magnus Persson uppenbarligen menar sig ha beträffande vår motion. Det är svårt att veta exakt vad som kommer ut av detta försök. Vår utgångspunkt har därför varit att göra ett försök som så långt som möjligt avviker från dagens förhållande för att då få en klar indikation på om detta är bra eller inte. Det är motivet till att vi har väckt förslaget om att vi inte skall ha några funktionsstyrelser. Jag vidhåller alltså den ståndpunkten.
Fru talman! Egentligen har jag rätt stor skepsis mot denna försöksverksamhet, eftersom den inte blir tillräckligt omfattande. Att då begränsa den ytterligare, som Magnus Persson och utskottsmajoriteten vill när det gäller länsbostadsnämnderna, skulle göra försöket mindre betydelsefullt än vad det i själva verket är. Jag kan inte finna att det blir några förändringar av länsbostadsnämndens arbete när det gäller att räkna fram vilka lån och vilka typer av bidrag osv. som skall utgå. Naturligtvis kommer samma människor att arbeta med detta även i fortsättningen. Inte ens i dag fattar länsbostadsnämndernas styrelser beslut om alla de ärenden som stämmer med författningar och regler, utan det är endast om de ärenden där det råder tveksamhet och där det kan finnas anledning att diskutera om det inte skall vara ett avslagsärende som den nuvarande länsbostadsnämnden fattar beslut in pleno. De beslut som tidigare har gått till länsstyrelsens styrelse har gällt t.ex. bostadsbyggnadsprogrammen och ramtilldelningarna. Nu har vi slopat ramarna, och därför är det ännu färre beslut som går till lekmannastyrelsen. Det enda som möjligen kan komma ut av ett sådant här litet försök är att man skulle kunna se om det blir någon administrativ förenkling eller besparing. Men då kan man inte plocka bort olika bitar ur det som försöksverksamheten skall omfatta. Det är därför som vi tycker att det är fel att göra på detta sätt beträffande länsbostadsnämnderna. Det kan skapa viss oklarhet för departementet och den beredningsgrupp som arbetar med detta. Vidare är vi medvetna om att socialdemokraterna inte vill hänga med på att vi skall ha val av samtliga styrelser i ett och samma forum. Vi tycker att landstinget är det självklara forum där man skall utse dessa styrelseledamöter.
Fru talman! Bertil Danielsson sade att detta inte är några vetenskapliga övningar, och i sitt första inlägg sade han att det var ett halvhjärtat försök. Jag tycker att regeringens förslag är bra. Men jag tycker att vi kanske inte skall ta steget direkt, utan låt oss avvakta utvärderingen av funktionsstyrelserna, och låt oss ta vara på den erfarenhet och den lokala förankring som de personer som skall ingå i funktionsstyrelserna har ifrån resp. hemort och tidigare verksamhet. Jag tror inte att man skall ta detta kliv alltför långt. Utvärderingen får väl ge svar på frågorna. Till Kjell A. Mattsson vill jag säga: Det är ingen skepsis från vår sida. Vi konstaterar att länsbostadsnämnderna i sin nuvarande roll har fungerat bra. I förlängningen kan man möjligen fråga sig: Kommer det att vara en vettig idé att i framtiden helt inordna de aktuella uppgifterna under planeringsavdelningen i resp. länsstyrelse? Det är möjligt att utvärderingen kommer att visa att länsbostadsnämnden, i likhet med lantbruksnämnden och länsskolnämnden, bör vara en fristående enhet. Det är egentligen detta som vi menar med den skrivning som vi har på s. 3. Fru talman! Jag beklagar att vi inte har kunnat nå fullständig enighet om detta, utan att centerpartiet och moderaterna har en annan uppfattning. Vad gäller valen av de förtroendevalda i funktionsstyrelserna tycker vi att regeringen har funnit en riktig och vettig väg: staten bör utse dessa ledamöter. Det är möjligt att man i framtiden — när man utvärderar försöket — ser på valproceduren på ett annat sätt. Låt oss avvakta försöksverksamheten i Norrbottens län, som vi tror innebär en vettig väg att vandra. Men låt oss inte ta ut några segrar i förskott åt någotdera hållet. Fru talman!
Fru talman! Magnus Persson säger att regeringens förslag är bra och att han därför inte förstår varför vi inte ställer upp på det. Jag har redan inledningsvis sagt att vi ställer upp på de principer som regeringsförslaget ger uttryck åt — det är bra att man gör ett försök i den här riktningen. Men vad vi velat peka på är att försöket kunde ha varit bättre utformat. Försöket är bra men inte tillräckligt bra, enligt vår uppfattning. Och varför inte göra bästa möjliga försök när man nu hade möjligheten och chansen? Vår grundinställning är att man måste kunna märka en skillnad mellan nuvarande förhållanden och det som föreslås i propositionen. Skillnaden är i vissa hänseenden inte så stor att vi kan få ett ordentligt utslag — det är vad vi vill komma åt.
Fru talman! Bertil Danielsson säger att förslaget är bra, men inte tillräckligt bra. Jag kan då tala om att utskottet har gjort en resa till Norrbottens län, där vi träffade representanter för länsbostadsnämnden i Norrbotten. Jag tolkar, fru talman, den överläggning som vi hade så, att personalen vid länsbostadsnämnden i Norrbottens län var orolig för förslaget. Jag vet att liknande tankegångar finns i andra länsbostadsnämnder. Det är av denna anledning, fru talman, som vi redan nu, i initialskedet, har velat markera utskottsmajoritetens klara besked när det gäller försöksverksamheten. Jag vill än en gång säga: Låt oss avvakta en utvärdering av försöksverksamheten!

Fru talman! Länsstyrelsernas roll, organisation och arbetsformer har från tid till annan utsatts för diskussion och kritik. Den statliga länsförvaltningen har varit föremål för flera utredningar, som ibland resulterat i vissa förändringar av verksamheten och organisationen. Av erfarenhet vet vi dock att det är svårt, ja, ibland synes det nästan omöjligt, att ändra på och förnya en redan etablerad organisation. Trögheten är påtaglig. Den statliga länsförvaltningen har bl.a. kritiserats för att vara alltför uppdelad i olika sektorer för att motsvara dagens krav. Sektorsuppdelningen leder till brister vad gäller samordning och effektivitet. Kritiken kommer från olika håll, inte minst från kommunerna och näringslivet. Nuvarande organisation med olika länsnämnder synes inte motsvara dagens krav. Därför välkomnar folkpartiet den försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning som föreslås i bostadsutskottets betänkande 1985/86:3, och jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan. I propositionen föreslås bl.a. att länsstyrelsen i Norrbottens län skall fullgöra de uppgifter som i dag ankommer på länsvägnämnden, länsskolnämnden, lantbruksnämnden, fiskenämnden och länsbostadsnämnden och att funktionsstyrelser skall inrättas under länsstyrelsen. En försöksperiod om tre år föreslås, och därefter skall en utvärdering äga rum. I samband med att denna proposition presenterades väcktes, som vi har hört här i dag, några motioner. Inte i någon av dessa motioner går man direkt emot att en försöksverksamhet i Norrbottens län skall äga rum. Däremot är man kritisk på ett par punkter vad gäller innehållet i propositionen. Det har också framkommit i den debatt som har föregått mitt anförande. Rolf Dahlberg m.fl. från moderata samlingspartiet anser att man i försöksverksamheten borde pröva en organisationsform där länsstyrelsen i Norrbottens län är den enda lekmannastyrelsen. Detta skulle enligt folkpar tiets uppfattning leda till en alltför stor centralisering av beslutsfattandet på bekostnad av lekmannainflytandet. Denna koncentration till länsstyrelsen innebär också risk för att styrelsens strategiska roll vad gäller arbetet med övergripande planering och framåtsyftande utvecklingsarbete kan bli förfelat. Även centerpartiet har väckt en motion med anledning av nämnda proposition. Motionärerna, som är Bertil Fiskesjö m.fl., vill gå i motsatt riktning mot den som föreslås i propositionen. Centerpartiet vill ge en större tyngd åt dagens länsnämnder. I motionen talar man också för en klarare beslutsfördelning mellan länsstyrelsens styrelse och funktionsstyrelserna. Att nu göra närmare preciseringar härvidlag tror jag inte är lyckligt. Försöksverksamheten får visa hur vi skall gå vidare efter de tre år som försöket skall pågå. Vi kan här i kammaren i dag länge diskutera vilken nivå försöksverksamhetens omfattning bör ligga på. Svaret på den frågan torde vi inte få förrän om tre år, när försöket är slutfört. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande 1985/86:3 i dess helhet.
Kammaren övergår nu till att debattera bostadsutskottets betänkande 8 om ändring ilagen om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.

Fru talman! Det förslag som har behandlats i detta betänkande bygger på att riksdagen i mars 1984 på ett enhälligt förslag av bostadsutskottet gav regeringen till känna att lagen om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande borde ändras så att byggnadsnämnderna skulle få möjlighet att jämka eller helt efterge byggnadsavgifter, som skall påföras enligt lagstiftningen. Utskottet är enigt beträffande det nu aktuella propositionsförslaget och tillstyrker propositionen på denna punkt. Centern vill emellertid gå längre och förenkla lagstiftningen på det här området ytterligare. Vi tycker att lagstiftningen är besvärlig att tillämpa. Under årens lopp har vi sett många exempel på att byggnadsnämnder haft problem med att tillämpa den, och jag vill här redovisa det som jag senast har kommit i kontakt med och som visar hur felaktigt man ibland tvingas hantera lagen. I en kommun i mitt hemlän började en person förhandla om försäljning av en mindre jordbruksfastighet samtidigt som han köpte en bostadsfastighet inne i samhället. Det tog honom ungefär ett år att bli av med sin jordbruksfastighet så att han kunde flytta in i den fastighet han hade köpt. Det kostade förstås pengar att ha den nya fastigheten stående tom, varför han hyrde ut den till ett konsultföretag. Någon anmälde till byggnadsnämnden att fastigheten hade ändrad användning — det blir naturligtvis något mera biltrafik från och till ett hus där det finns en konsultverksamhet än till en fastighet som används som bostad. Frågan togs upp i byggnadsnämnden, och trots att det bara gällde två tre månader intill dess att huset skulle återgå till att användas för sitt ursprungliga ändamål, dvs. som bostad för den aktuella personen, var byggnadsnämnden tvungen att ta ut avgift för att användningen hade ändrats. Jag tycker detta är ett exempel på hur felaktigt en lagstiftning kan fungera när vi inte tänkt tillräckligt på effekterna av den vid införandet. Jag kommer ihåg att man var väldigt restriktiv när det gällde att utforma den här lagstiftningen. Man ville att den skulle vara likartad, så att inte byggnadsnämnderna skulle kunna få möjligheter att göra avsteg från bestämmelserna i lagstiftningen. Det har lett oss fram till vår uppfattning, att det är fel att samhället lägger på avgifter av det här slaget när det är fråga om mindre förseelser mot den här typen av lagstiftning inom byggnadsväsendet. Det kant.ex. vara fråga om en person som har utfört ett byggnadsarbete som i dag skulle kräva byggnadslov och som ansöker om detta så snart han blir påmind om att skyldigheten föreligger. Han ändrar det utförda arbetet om byggnadsnämnden påpekar att detta inte borde utföras så som det har utförts eller planeras att utföras. I sådana fall, då det gäller smärre avvikelser från byggnadslovsreglerna, tycker vi inte att det är nödvändigt med den här typen av sanktionssystem. Självfallet har vi inte någonting emot — och vi har heller inte något sådant yrkande eller någon antydan i den riktningen i vår motion — att de grövre brotten mot lagstiftningen föranleder s.k. tilläggsavgift. De reglerna skall naturligtvis finnas kvar, eftersom lagstiftningen har kommit till just för att man skall kunna sätta ordentlig press på dem som medvetet bygger nytt och gör stora ombyggnader och liknande utan att ha inhämtat tillstånd. De skall inte ha möjligheter att ha kvar sitt svartbygge. Det effektivaste är då att svartbygget som sådant helt enkelt tas bort, men om man kommer fram till att detta inte bör bli resultatet, så bör man vidta en sanktion som är ekonomiskt kännbar för den som har begått förseelsen. Det finns en annan punkt i propositionen som vi inte heller är ense om och som vi har reserverat oss mot. Det gäller formuleringen i5 § påföljdslagen att avgift inte utgår om rättelse sker innan fråga om påföljd eller ingripande enligt denna lag tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden. Vi har diskuterat uttrycket ”överläggning” och funnit att det kan tolkas så att frågan bara behöver ha anmälts och direkt bordlagts utan att över huvud taget ha kommit upp till någon diskussion. Vi menar att om förändringen skall ha någon verklig effekt borde man inte behöva erlägga avgift om man har gjort rättelse innan byggnadsnämnden fattar beslut.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

Fru talman! I propositionen föreslås att lagen om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande ändras så att byggnadsnämnden och inte länsstyrelsen skall få möjlighet att jämka eller efterge byggnadsavgift i ringa fall av olovligt byggande. Detta är bra och ett steg i rätt riktning. Alltför många bagatellärenden har ibland blivit föremål för höga byggnadsavgifter. Förslagen i propositionen löser dock inte alla de problem som uppkommit för byggnadsnämnderna vid tillämpning av påföljdslagen. Folkpartiet har därför i en gemensam reservation med centerpartiet och moderata samlingspartiet föreslagit att frågan skall utredas bättre i syfte att ge större frihet åt byggnadsnämnderna vid tillämpningen. Ibland förekommer det ärenden där det är tveksamt om svartbyggen föreligger, det är tveksamt vilka besked som getts från myndigheterna, och det förekommer oklarheter. Här borde det vara en fördel om byggnadsnämnden hade större möjlighet att avskriva s.k. bagatellärenden och på det sättet avlasta administrationen. Vi instämmer från folkpartiet i den centermotion som har tagit upp frågan. Jag yrkar bifall till den gemensamma reservationen från centern, folkpartiet och moderaterna.

Fru talman! I det betänkande vi nu har att behandla tas frågan upp om ändring i lagen om påföljder och ingripanden, LPI. Lagen kom till 1976 och innehåller bestämmelser om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande. I olika sammanhang har lagen ansetts vara alltför onyanserad och ”stelbent”. Bostadsutskottet har under föregående riksmöte i betänkande 14 i enlighet med vad som föreslagits i lagrådsremissen till PBL uttalat, att LPI borde modifieras i vissa avseenden. Dessa ändringar borde klaras av innan PBL träder i kraft. Detta bifölls också av riksdagen. Enligt förslaget i betänkandet får nu byggnadsnämnderna möjlighet att medge jämkning eller eftergift av avgift där byggnadsnämnderna bedömer överträdelserna som bagatellartade. Samtidigt kan mycket av den inkonsekvens som finns i dagens tillämpning av LPI nu elimineras. Detta betänkande stämmer således överens med de intentioner utskottet tidigare uttalat. Mot detta har de tre borgerliga partierna reserverat sig till förmån för en centermotion där det föreslås att olovligt utförda åtgärder, som sedan i efterhand kan godkännas av byggnadsnämnden, inte skall belastas med byggnadsavgift. Detta vore en farlig väg att slå in på. Resultatet skulle bli: Bygg först utan att be om lov, byggnadsnämnden sanktionerar i efterhand. Ett sådant förfarande skulle minska respekten för byggnadslagstiftningen och bereda landets byggnadsnämnder stora problem med att upprätthålla lagen. Svartbyggandet skulle med andra ord öka. Detta är ett illa genomtänkt förslag, som jag inte trodde att tre partier skulle ställa sig bakom i utskottet. Kjell A. Mattsson anförde ett exempel från Bohuslän, där man hade hyrt ut en bostadslägenhet till en konsult. Det är klart att i en sådan situation borde byggnadsnämnden innan åtgärder vidtogs ha undersökt om det skulle bli problem exempelvis genom ökning av trafiken. Frågan om ventilationen kanske också hade behövt tas upp till diskussion i byggnadsnämnden. Om man i byggnadsnämnden planerar för en viss verksamhet, så måste byggnadsnämnden även så att säga ha vapen i händerna för att kunna upprätthålla lagstiftningen. Fru talman!

Fru talman! Socialdemokraterna har ju inställningen att allt skall vara reglerat. Om bestämmelserna inte följs anser man att det skall bli en ekonomisk sanktion, så att människor verkligen tänker sig för och först frågar om det och om det över huvud taget är tillåtet. Vi tycker rent allmänt att på bygglovsområdet är reglerna alldeles för restriktiva och för omfattande. Detta kommer vi tillbaka till när planoch bygglagen skall diskuteras. Vi har från centerns sida därvidlag föreslagit att det avsnitt som skall vara fritt från bygglov skall bli betydligt mer omfattande än i dag. Därmed eliminerar man delvis tillämpningen av den s.k. LPI lagstiftningen. Vi tycker att det ligger mycket i det argument som Erling Bager anförde, att uppgiften från byggnadsnämnden inte alltid varit så klar att den som vidtagit en viss åtgärd har vetat om han behövde bygglov. Då tycker man att det är märkvärdigt om vederbörande efteråt skall behöva betala särskilda avgifter eller byggnadsavgifter. I stället skall byggnadsnämnden enligt vår mening vara ett viktigt serviceorgan för människor, så att de får upplysningar av betydelse för den typ av byggnadsåtgärder som de avser att vidta. Rent allmänt anser vi att inriktningen måste vara den, att vi inte skall öka det antal områden i samhället där det är straffbart att utföra ett i och för sig välmotiverat arbete, bara därför att man inte har sökt ett tillstånd eller lämnat in de handlingar som erfordras. Annars blir det en felaktig utveckling, eftersom människor upplever det som oriktigt att de skall erlägga särskilda straffavgifter till samhällsorgan för sådant som ändock godtas av myndigheterna; det är egentligen inte något fel som har begåtts. Därför kommer vi att fortsätta att arbeta för att få bort denna typ av avgifter.
Fru talman! Byggnadsnämndernas prövning av byggnadslovsärenden innebär att det sker en prövning av ärendena avseende samhället och den sökande samt en prövning avseende den sökande och hans grannskap. Byggnadsnämnden skall kontrollera om den föreslagna åtgärden stämmer överens med byggplanen. Gäller det en åtgärd som vidtas på en plats som är belägen utanför planen, kan grannar behöva höras i fråga om den föreslagna åtgärden. Åtgärden prövas också gentemot en räcka lagar, exempelvis väglagen och naturvårdslagen. Det förslag som framförs i reservationen skulle leda till att denna prövning äventyras. De lättnader man avser att uppnå kommer att leda till att det blir problem i minst lika stor utsträckning för de kringboende som berörs av byggnadsföretaget. Personer som bor utanför byggnadsplanen skulle gå miste om den rätt till samråd som byggnadslagen ger den. Antalet tvister grannar emellan skulle öka, och så småningom skulle tveksamhet i fråga om byggnadslagstiftningen över huvud taget uppstå. Vad är det som gäller? Behöver jag bry mig om lagen? kan man såsom byggande i en sådan situation fråga sig. Det här är ett dåligt förslag som riksdagen bör avvisa.
Fru talman! Det har nyss röstats om generalklausul i skattelagstiftningen, och jag förstår att Rune Evensson egentligen även i det här fallet vill ha en generalklausul, dvs. en bestämmelse som säger att allt är förbjudet som byggnadsnämnden inte uttryckligen har gett tillstånd till. Vi säger inte att prövningen skall tas bort när det gäller viktiga saker. I mitt första inlägg framhöll jag att prövningen bör finnas kvar när det gäller betydelsefulla frågor. Vad man i dag fattar beslut om och som beläggs med särskilda avgifter är faktiskt småsaker, som inte alls är så viktiga som Rune Evenssons redogörelse nyss för bestämmelserna gav vid handen.
Fru talman! Med de föreslagna ändringarna av LPI tror jag att byggnadsnämnderna får den möjlighet till saklig och obyråkratisk bedömning av de olovliga åtgärderna som har efterlysts. Kantigheterna i LPI slipas bort, och vid uppenbar misstolkning av gällande regler kan byggnadsnämnden i fortsättningen nedsätta avgiften eller helt efterge den. Man kan säga till en sökande att det som bort rivas i dag men som är O.K. i morgon kan få stå kvar under byggnadsnämndens beslutsprocess. Med de i propositionen föreslagna ändringarna uppnår vi det avsedda syftet.

Fru talman! Justitieutskottets betänkande 12 om brott mot borgenärer är ett komplicerat juridiskt aktstycke. Det har också kritiserats av ett flertal tunga remissinstanser. Hovrätten för Västra Sverige har t.ex. aktualiserat frågan hur åtal för gäldenärsbrott skall hanteras om skattedomstol ännu inte har avgjort skattefrågan. Hovrätten över Skåne och Blekinge menar att en så stor förändring vad gäller synen på latenta skulder kräver en mer omfattande analys av problemen än vad som presteras i regeringspropositionen. Enligt propositionen skall det skapas ökade möjligheter att vid en straffrättslig bedömning ta hänsyn till skulder som kan förutses vid gärningstillfället men som då ännu inte har uppkommit, s.k. latenta skulder. Det är främst skatter och avgifter som berörs av förslaget, men det är inte så enkelt. Förslaget kommer nämligen inte enbart att beröra skatter och avgifter till det allmänna. Även böter, viten och skadestånd kommer att omfattas av den nu föreslagna lagstiftningen. De brister i förslaget som ett flertal remissinstanser har påtalat har mot gängse praxis inte beaktats i propositionen, eller också har de kommenterats i allmänna och ofullständiga ordalag. När det gäller latenta skadeståndsskul | der uttrycker departementschefen ”viss förståelse för de farhågor som Prot. 1985/86:49 | framförts”. Trots detta medgivande om förslagets ofullkomlighet viftas ändå — 11 december 1985 kritiken bort som överdriven. Enligt moderata samlingspartiets åsikt uppfyller inte propositionen de krav på precision som måste ställas på straffrättslig lagstiftning. Vi menar också att avsnittet om latenta skulder är lösligt angivet. Vi hävdar vidare att ifrågavarande straffhot är riktat mot varje medborgare, som under straffhot åläggs att utföra kvalificerade juridiska och ekonomiska bedömningar. Medan man på andra områden har ambitioner att underlätta för medborgarna betyder det nu aktuella förslaget motsatsen. Såväl lag som motiv är vagt formulerade, så att i många fall tvivel om vad som är rätt och fel uppstår. Detta är särskilt allvarligt. Ett av rättssamhällets viktigaste uppgifter är att skapa lagar som är klara och begripliga. Detta är särskilt viktigt då det är fråga om strafflagstiftning. Den enskilde skall inte behöva vara tveksam om huruvida han gör sig skyldig till ett brott eller ej. Vi menar att det nu aktuella förslaget medför en ökad rättsosäkerhet hos allmänheten, och vi kan mot denna bakgrund inte biträda förslaget att oredlighet mot borgenärer, vårdslöshet mot borgenärer och mannamån mot borgenärer skall kunna begås av var och en istället för endast av den som är gäldenär. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 och till följdreservationerna 4, 6 och 8.

Herr talman! I detta betänkande från justitieutskottet återfinns två reservationer av folkpartiet, och dessutom har vi avgett två följdreservationer. Vår första reservation syftar till att skapa klarare lagregler än vad utskottsmajoriteten har föreslagit. I vår andra reservation tar vi upp en fråga där lagstiftningen redan i dag är oklar. Vi tycker att riksdagen vid detta tillfälle genom en lagändring skulle kunna förhindra framtida missförstånd. Vi har ingenting att invända mot förslaget att det nuvarande effektrekvisitet slopas och att kriminaliseringen i stället knyts till att handlandet sker i ett visst ekonomiskt läge. Vad vi vänder oss mot är att ett farerekvisit införs. Vi menar att det i lagen införs en otydlighet som inte är förenlig med kravet på förutsebarhet. Enligt utskottsmajoritetens skrivning skall en gärningsman, i detta sammanhang oftast en företagare, kunna dömas till ansvar om det har funnits skälig anledning att anta att det fanns stor sannolikhet för betalningssvårigheter inom en överskådlig framtid. Detta tycker jag uppriktigt sagt är mycket luddigt. Förutsättningen för att samhället skall kunna ställa krav på företagarna är att företagarna vet vad de har att rätta sig efter. Det vet de inte när det nu införs ett farerekvisit av det slag som utskottsmajoriteten föreslår. 83 Vår andra reservation behandlar brottet mannamån mot borgenärer. : Vi tycker att riksdagen i samband med att en förändring i lagen nu vidtas skall utnyttja möjligheten att klarlägga stadgandets innebörd. Vi har därför i vår motion yrkat att lagtexten skall kompletteras så att det framgår att de i det aktuella sammanhanget gynnade skall avse närstående fysiska eller juridiska personer. Det är detta som lagstiftaren ursprungligen har menat. Enligt vår uppfattning framgår det inte klart av paragrafen. Ett exempel på ett fall när oklarhet uppstod var Helsingforss-Tidningens konkurs. Konkursförvaltaren hade därvid bl.a. att ta ställning till om en utbetalning som Helsingforss-Tidningen hade gjort till byggföretaget BPA var att anse som mannamån. I syfte att utröna förhållandet begärde konkursförvaltaren ett rättsintyg från en professor vid juridicum i Helsingfors. Enligt hans utlåtande var det som hade skett ett klart exempel på mannamån mot borgenär. Med ledning av detta rättsintyg överlämnade konkursförvaltaren ärendet till åklagaren. Denne kom emellertid fram till en motsatt uppfattning och avstod från att väcka åtal. Jag ifrågasätter inte åklagarens bedömning. Men skälet till att två framstående jurister kunde komma till så olika uppfattningar var såvitt jag förstår paragrafens otydliga utformning. För att förhindra att sådana situationer skall uppkomma på nytt, menar vi att en komplettering bör göras och att den bör göras i detta sammanhang. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3 samt till följdreservationerna 5 och 7.

Herr talman! I början av maj månad i år diskuterade vi här i kammaren och lade fast riktlinjerna för arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Några av de riktlinjerna gick ut på att — också med hjälp av ändrad strafflagstiftning - åstadkomma effektivitet i rättsväsendet och ett snabbare och mer förenklat förfarande. I detta arbete skulle självklart hävdvunna rättssäkerhetsanspråk tillgodoses. Det lagstiftningsärende som vi behandlar i dag utgör också det ett led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Regeringens förslag i propositionen syftar till att åstadkomma enklare och effektivare straffbestämmelser mot gäldenärsbrott, dvs. det handlar om kriminaliseringen av olika handlingssätt som strider mot vad en person måste iaktta i förhållandet till sina fordringsägare. Detta syfte med regeringsförslaget, dvs. förenkling och effektivisering av reglerna, stämmer alltså väl med riktlinjerna i det åtgärdsprogram som riksdagen redan har lagt fast. Någon revolutionerande reform är det inte fråga om. Helt kort innebär den två saker. Polis och åklagare skall i fortsättningen kunna koncentrera sina krafter på att utreda vilken ekonomisk situation en person befann sig i när han disponerade över sina tillgångar: Var han då på obestånd eller var det en påtaglig fara för att han skulle komma på obestånd? I dag måste det visas att själva förmögenhetsdispositionen medförde en viss effekt, nämligen att gärningsmannen genom åtgärden hamnade på obestånd eller förvärrade sitt obestånd. Den kaotiska ekonomiska situation som ofta föreligger hos gärningsmannen i sådana här fall har i praktiken gjort att det för åklagaren varit mycket svårt att visa detta direkta samband mellan dispositionen och effekten. Vad som sker genom den föreslagna förändringen är alltså en förenkling av bevissituationen men inte någon egentlig utvidgning av straffansvaret. Det andra som förslaget innebär är att vid den samlade bedömningen av ansvarsfrågan skall domstolen beakta inte bara skulder som redan existerar vid gärningstillfället, utan också skulder som då ännu inte formellt har uppkommit men som ändå är klart förutsebara skall kunna tas med i totalbedömningen. Dessa skulder kallas ”latenta skulder”. Även här motiveras förslaget med behovet av att få en rimligare och rättvisare ordning än den som den nuvarande regleringen ger möjlighet till. I dag kan det t.ex. vara så att man vid den straffrättsliga bedömningen av en förmögenhetsdisposition inte kan ta hänsyn till den skatteskuld som ackumuleras under inkomståret, eftersom den inte anses slutligt uppkommen förrän vid årsskiftet. Mot båda delarna av förslaget har emellertid genom reservationerna gjorts den invändningen att de inte uppfyller kraven på rättssäkerhet. Som riksdagen slog fast i våras måste hävdvunna rättssäkerhetsanspråk göra sig gällande med samma styrka vid ekonomisk brottslighet som vid annan brottslighet. Förslagen har granskats noga från denna utgångspunkt. En majoritet av utskottets ledamöter har funnit att förslagen väl tillgodoser högt ställda krav på förutsebarhet och därmed på rättssäkerhet. Jag vill tillägga att förslagen inte principiellt avviker från sedvanlig straffrättslig metod. Och det kan understrykas att lagrådet godtagit de förslag till lösningar som regeringen har lagt fram. Mot vad moderaterna säger i reservation 1 om latenta skulder vill jag inskärpa att utskottet strukit under att bara sådana skulder som klart kan förutses vid gärningstillfället skall få beaktas vid den straffrättsliga bedömningen. Man inser då lätt att reservanternas kritik om bristande förutsebarhet skjuter över målet. På samma sätt är det med folkpartiets kritik i reservation 2 om farerekvisitet. Först vill jag säga att det redan för närvarande sker en framtidsbedömning, eller som reservanterna säger prognosbedömning, enligt gällande rätt, nämligen frågan om obeståndsrekvisitet. Mera i detalj vill jag påpeka att lagens nya avfattning inte kan leda till sådan oöverblickbar oklarhet som fp-reservanterna är rädda för. Utskottet framhåller t.ex. att sådana mera allmänna faktorer som konjunkturförändringar, minskad efterfrågan eller kreditrestriktioner inte i och för sig föranleder att farerekvisitet är uppfyllt. För detta skall krävas alldeles särskilda omständigheter som gör just det aktuella företagets situation prekär. T. ex. måste akuta betalningssvårigheter ha uppstått eller kunna förutses med stor sannolikhet. För övrigt kan jag till reservanterna rent allmänt säga att utskottet i rättssäkerhetens intresse i sina skrivningar gör ett par förtydliganden och inskärpningar. Detta gäller t.ex. kravet på en hög grad av vårdslöshet hos gärningsmannen för straffbarhet vid brottet vårdslöshet mot borgenärer. Detsamma gäller utskottets skrivningar om begreppet borgenär i paragrafen om mannamån mot borgenärer. Till sist skall jag bara kort säga beträffande den sist nämnda paragrafen att 11 december 1985 = utskottet inte delar fp-reservanternas uppfattning att det nu finns anledning att ändra regeln om gynnande i otillbörligt syfte. Liksom departementschefen menar utskottet att en mera omfattande omkonstruktion av straffbestämmelsen inte är aktuell för närvarande. Den infördes så sent som 1976. Om det yppas svårigheter i den praktiska tillämpningen menar utskottet att saken får övervägas på nytt i ett lämpligt sammanhang. Med detta ber jag att få yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Under en rad av år har jag här i kammaren för folkpartiets räkning talat om klarhet, entydighet och förutsebarhet i lagstiftningen. Farerekvisitet vid gäldenärsbrott innebär varken klarhet eller förutsebarhet. Det ger i stället upphov till icke överblickbara gränsdragningsproblem. Avsikten med de föreslagna ändringarna i brottsbalken är ju att komma åt denna typ av brottslighet genom att förenkla bevisläget. Farerekvisitet förutsätter emellertid prognosbedömning och därmed osäkerhet för näringsidkare om vad som är tillåtet eller icke tillåtet. När det gäller otillbörligt gynnande av borgenärer så framgår det ju även av majoritetsskrivningen — liksom av Arne Nygrens anförande här — att det kan finnas svårigheter i den praktiska tillämpningen. Men utskottet är alltså inte berett att i dag göra ett tillkännagivande till regeringen. Det tycker jag är att beklaga, för ett bättre preciserande av närståendebegreppet, i likhet med vad som finns i 29 a § konkurslagen, skulle enligt vår uppfattning vara att föredra. Kanske finns det andra lösningar — vad vet jag? Men vad som är viktigt är att paragrafen utformas så att den blir så pass distinkt att även jurister kan tolka den på samma sätt.
Herr talman! Utskottets vice ordförande, som också har varit talesman för utskottet, säger här mycket självsäkert att majoriteten har fattat ett klokt beslut. Men å andra sidan finns det kritiker, t.ex. hovrätten över Västra Sverige och hovrätten över Skåne och Blekinge, som har precis motsatt uppfattning. Jag tror nog att den juridiska kompetensen är väl så förankrad i dessa hovrätter som i utskottet. Det råder inget tvivel om att detta beslut kan bli besvärande för den enskilde. Det gäller ju nu inte bara att tillfredsställa statens behov av skatter och liknande inkomster — det kan man förutse. Däremot är det svårt att förutse skadestånd, viten och böter. Det blir för den enskilde mycket svårt att avgöra detta. Han kan bli tvungen att på grund av dessa svårigheter binda ett kapital som han inte kan förfoga över — för att inte bli lagbrytare. Det är detta vi har opponerat oss mot. Det gäller just de latenta skulder som jag räknade upp här — skadestånd, viten och böter. Så förskräckligt intelligent är nog inte den här propositionen. Det är lustigt att departementschefen själv i en bisats säger att han har viss förståelse för de farhågor som framförts. Men han är inte rädd för att i alla fall hänvisa till att hovrätten över Västra Sverige tillhör dem som har tagit emot propositionen väl. Å andra sidan är den hovrätten en av de främsta kritikerna. Det går litet — Prot. 1985/86:49
Herr talman! Hur länge Sven Munke, Hans Petersson i Röstånga och jag än debatterar tror jag inte att vi kan bli överens. Här finns tydligen delade meningar om klarheten och förutsebarheten. Jag vågar ändå säga att vi i majoriteten känner stor tröst i att vi har flertalet remissorgan och lagrådet bakom oss. Jag kan också konstatera att på alla punkter står åtminstone tre av de fyra partierna i justitieutskottet bakom majoritetens mening. Det tycker jag är ett bevis på att vi i majoriteten har handlat rätt.

Herr talman! Det finns i denna tid ett intressant fenomen vad gäller olika militärdiktaturer i världen. I de flesta av de gamla välkända militärdiktaturerna ser man en övergång eller en återgång till vad som brukar kallas demokratiska styrelseformer. Vi kan se fenomenen i Latinamerika, i Brasilien, Argentina och Uruguay. Det finns till och från tendenser till detta även i Chile, den värsta militärdiktaturen av alla. Man kan fråga sig hur det kommer sig att vi i mitten av 1980-talet har fått denna tendens i de här militärdiktaturerna, vilka i stort sett har funnits sedan början av 1970-talet. Dessa diktaturer har utövat ett oerhört blodigt och hårt förtryck mot befolkningen. Oppositionen i Latinamerika, vänsterns representanter som har överlevt | dessa år, har betecknat det här som att USA-imperialismen spelar ut demokratikortet. Vad innebär då det? Jo, det innebär att dessa militärjuntor av olika schatteringar och kalibrar inte har lyckats eller kunnat klara av de ekonomiska problemen i sina resp. stater. De har kört den nationella ekonomin i botten, till bankrutt, och det är inte förenligt med USA:s intressen. Därför är det lämpligt att nu återinföra vad man i skilda länder kallar för demokrati. Det görs därför att man nu har nått det mål man ställde upp i början av 1970-talet. Man har krossat oppositionen, fackföreningsrörelsen och all vänsteropposition. Man har slagit ned folkets rörelser av olika slag, vare sig det har gällt bostadskooperation eller något annat. Nu kan man i lugn och ro låta militären återgå till sina kaserner och skapa vad man kallar demokratiska regimer. Dessa kan på ett bättre sätt ta hand om de ekonomiska spörsmålen och därmed tillgodose USA:s ekonomiska intressen. Det ligger i det globala utspelet att åstadkomma detta. 87 Exakt samma sak kan vi se i Europas sista fascistiska militärdiktatur, den i Turkiet. Där har regimen sedan 1980 utövat ett skoningslöst förtryck mot folket. Man har slagit ned fackföreningsrörelsen DISK, krossat all opposition och på ett mycket blodigt och hårdhänt sätt förtryckt de etiska minoriteterna, speciellt den stora kurdiska minoriteten i Turkiet. Nu är oppositionen krossad. Militären har gjort sitt jobb. Det är dags att spela ut demokratikortet också i Turkiet, precis som vänsteroppositionen i Latinamerika påpekar att det är vad som sker i deras länder. Det spel som vi ser i Turkiet och som vi nu har fått stifta bekantskap med i redogörelsen för Europarådets verksamhet är just detsamma. Strukturen i det turkiska samhället har inte ändrats. Den militära organisationen är intakt och starkare än någonsin. General Evren, som nu kallar sig president, har bytt vapenrocken mot kavaj, men det betyder inte att maktförhållandena på något avgörande sätt har ändrats i det turkiska samhället. Frågan är då hur vi skall förhålla oss till det här. Skall vi acceptera det spel som pågår? Skall vi gå på mytbildningen att det genomförs något slags demokrati i en stat som Turkiet, bara därför att det direkta militärstyret har upphört? Man har infört ett annat styre, som nu kan verka ganska obehindrat, eftersom den opposition som fanns har krossats av militärjuntan, vilket ju var avsikten. Jag anser att det är ovärdigt Sverige som stat, ovärdigt svenska politiska partier, svenska organisationer och andra att ställa upp på vad som sker och låtsas som om det skulle vara någon avgörande förändring av det turkiska samhället. Gör vi det, bidrar vi till att permanenta och legalisera förtrycket. I dagarna finns i Turkiet en stor svensk delegation, ledd av regeringens representant Carl Johan Åberg, med företrädare för alla de stora svenska företagen — Volvo, Asea och alla de andra som har intresse av att öka sin export och tjäna pengar i stater som Turkiet, oavsett hur mycket folket än är förtryckt.

Det borde vara självklart för svenska riksdagsmän från skilda partier, som = Prot. 1985/86:49 är representerade i Europarådet, att enträget arbeta för att den nuvarande 11 december 1985 turkiska regimens representanter fråntas sina platser i Europarådet. Det har framkommit under utskottsbehandlingen och det sägs också i betänkandet, att våra representanter i Europarådet sitter där som enskilda företrädare för sina partier. All right, ur den synpunkten var yrkandet i vår motion inte särskilt väl utformat. Därför har vi formulerat ett nytt yrkande som finns utdelat på bänkarna i kammaren och som varje enskild riksdagsledamot mycket lätt kan ta ställning till. Vi yrkar att riksdagen skall göra ett uttalande att svenska representanter oavsett parti bör kunna stå upp och arbeta för att Turkiets nuvarande representanter i Europarådet utesluts och fråntas sina platser, till dess att friheten är återupprättad i Turkiet. I andra sammanhang hör vi väldigt mycket talas om fria fackföreningar — jag tänker närmast på Solidaritet i Polen — och det är riktigt och viktigt. Men friheten för DISK i Turkiet är lika riktig och lika viktig, och den talas det betydligt mindre om. När DISK och andra folkliga organisationer, sammanslutningar och partier kan verka fritt igen, då kan vi på nytt välkomna Turkiets representanter i Europarådet. Men fram till dess är det en skam för varje svensk riksdagsman som representerar ett svenskt politiskt parti att sitta i Europarådet och stillatigande acceptera dessa representanter för en fascistisk mördarregim — den sista i Europa, hoppas vi. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till det särskilda yrkande som är utdelat i kammaren.

Herr talman! Situationen i Turkiet råder det nog inga delade meningar om mellan vpk och övriga i utrikesutskottet befintliga partier. Det är i metodfrågorna, tror jag, som skillnaden föreligger. Vpk vill att vi skall gå hårdhänt fram. Sverige som enskild nation skall driva frågan, och våra representanter i Europarådet uppmanas i det förslag som Oswald Söderqvist har lagt på bänkarna att föra den mot en snabb lösning. Jag skall inte uppta kammarens tid särskilt länge, men jag måste ändå få redogöra för bakgrunden till utskottets ställningstagande, som kan utvecklas litet grand. Det händer faktiskt saker när det gäller de mänskliga rättigheterna i Turkiet, och det kanske viktigaste har hänt de allra senaste veckorna. Förhistorien är den att den 1 juli 1982 gjorde regeringarna i fem länder — Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna och Norge — en anmälan gentemot Turkiet till den Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. I anmälan konstaterades att Turkiet under perioden den 12 september 1980-den 1 juli 1982 brutit mot vissa artiklar i konventionen, bl.a. dem som gäller tortyr, personlig frihet och säkerhet, tankesamvetsoch religionsfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet. Efter långvariga förhandlingar mellan anmälarländerna och Turkiet har parterna nu enats om en uppgörelse i godo. Detta är för övrigt den väg som särskilt omnämns i konventionen om de mänskliga rättigheterna. Uppgörelsen innebär att Turkiet gjort vissa utfästelser, dels att förhindra att tortyr förekommer, dels att häva det militära undantagtillståndet, dels också att i 89 parlamentet ta upp frågan om amnesti. Jag menar att denna uppgörelse måste ses som en framgång. Den innebär något konstruktivt, och man frågar sig vad alternativet hade varit. Skulle kommissionen ha fortsatt sitt utredningsarbete för att undersöka om Turkiet under den aktuella tidsperioden brutit mot konventionen? I bästa fall kanske kommissionen hade funnit att Turkiet kränkt konventionen. Kommissionens rapport skulle sedermera givits till ministerkommittén, och där är spelreglerna sådana att det krävs två tredjedels majoritet för ett ställningstagande. Det är inte troligt att man hade fått se den majoriteten i ministerkommittén. Herr talman! Låt mig till sist slå fast att utskottet delar uppfattningen att det återstår mycket att göra när det gäller mänskliga rättigheter i Turkiet. Här menar utskottet att Europarådet har en viktig och central roll att spela, både i ministerkommittén och i den parlamentariska församlingen. Vi vet att församlingen har Turkietfrågan på dagordningen nu. Utskottsmajoriteten utgår också från att regeringen fortsättningsvis i ministerkommittén liksom tidigare aktivt medverkar till Turkiets inlemmande bland världens demokratier med en fullständig respekt för de mänskliga rättigheterna. Till sist, herr talman! Det föreligger, som jag sade i början av mitt anförande, i sakfrågan inga skiljaktigheter mellan Oswald Söderqvists och utskottsmajoritetens uppfattning. Det är metoderna som vi har delade meningar om. Men utskottsmajoriteten har valt den väg som i praktiken är möjlig att vandra. Vi tycker liksom Oswald Söderqvist att det tar alldeles för lång tid, men vi har inga andra alternativ än att i en brokig Europarådsförsamling på bästa sätt lotsa frågan om demokrati i Turkiet. Vi tror inte från majoritetens sida att vi gagnar saken genom att markerat buffla oss fram, för då blir vi utan stöd.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
Herr talman! Det vore bra om vi litet närmare analyserade tendenserna i vår tid, som jag tog upp i mitt inledningsanförande, till militärdiktaturernas demokratisering i den period som vi just nu befinner oss i. Det som Axel Andersson framförde är säkert välment och någonting som han verkligen personligen också tror på. Men det finns ingenting i praktiken i Turkiet som visar att det kommer att bli en avgörande förändring. Det finns smärre — jag skulle vilja kalla dem för marginella — åtgärder som vi sett har vidtagits på andra håll. För den delen på ett mycket kraftfullare sätt i exempelvis Argentina, men även där kan man betvivla vad det hela kommer att leda till. Jag är inte ense med utskottsmajoriteten om bedömningen. Jag tror inte att det vi nu ser kommer att innebära en avgörande förändring i Turkiet. Jag tror att det är för optimistiskt, kanske t.o.m. litet naivt, att tala på det sätt som Axel Andersson gjorde. Det femstatsutspel som här berördes och den s.k. förlikning, för det är ju detta det handlar om, som den turkiska juntaregeringen har med fem stater, bl.a. Sverige, är ju ett bevis på vad jag sade tidigare, nämligen att det finns stora ekonomiska intressen i den svenska nationalhandeln att upprätthålla och utöka handeln med Turkiet. Det är därför vi har en delegation där i dag, och det är därför de turkiska tidningarna skriver så stort om islossning mellan — Prot. 1985/86:49 Sverige och Turkiet. Vill vi ha det så? Vill vi i turkiska tidningar bli utpekade 11 december 1985 som den stat som har gått med på att i stort sett erkänna den turkiska regeringen, militärjuntan, som en regim som vi kan ha utbyte med utan att protestera och som vi kan godkänna i Europarådet? Jag tycker inte det! Det har talats om att det har genomförts liberaliseringar, som det så vackert heter. Man talar om att undantagstillståndet har avskaffats. Men i Anatolien, den östra delen av Turkiet som rätteligen borde heta Kurdistan, är det inte tal om att upphäva undantagstillståndet. Det har funnits långt innan militärjuntan kom till makten, även under Bälent Ecevits, den socialdemokratiske premiärministern, tid. Det kommer att finnas kvar även i fortsättningen. Det är alltså inte bara fråga om formaliteter, utan om en grundläggande syn.

Herr talman! Jag har fullt förtroende för de svenska representanterna i Europarådets parlamentariska församling. Den som är intresserad av att ta del av vad de uträttar i Europarådet kan få uppgifter härom, och den som gör det kan se att det finns fog för mitt ställningstagande. Som jag sade i mitt huvudanförande, Oswald Söderqvist, gäller det i den bistra verklighet som råder i Europarådet att i möjligaste mån föra frågan framåt igenom den parlamentariska församlingens olika kommittéer. Det blir då, som Oswald Söderqvist uttryckte det, fråga om små steg. Jag betraktar den här uppgörelsen som ett steg i rätt riktning. Jag är överens med Oswald Söderqvist så långt att om Turkiet inte infriar sin del av denna överenskommelse, finns det skäl för Sverige att ånyo söka finna vägar för att föra frågan framåt. Till dess att vi kan konstatera det ena eller det andra anser jag emellertid i likhet med utskottsmajoriteten att vi får pröva Turkiets vilja härvidlag. Jag sade inte att undantagstillståndet har upphävts, utan jag sade att det bland åtaganden som Turkiet genom uppgörelsen har gjort ingår att avskaffa undantagstillståndet. Jag ber än en gång, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! En bister verklighet har inte tidigare hindrat oss från att ta ställning i sådana här frågor. Om utgångspunkten för agerande från vår sida i internationella församlingar som FN, Europarådet och andra skulle vara att vi inte skulle agera om I det kanske bara är någon ytterligare enstaka stat som vill driva en speciell fråga, skulle vi aldrig någonsin kunna handla förrän det fanns en majoritet, och då är ju agerandet onödigt. 91 Det är som i vilket annat politiskt arbete som helst. Man kanske börjar på en nivå där stödet från andra och opinionen i övrigt är mycket ringa. Man arbetar konsekvent, lägger fram fakta och försöker att bearbeta andra att ställa upp för ens egen linje; ett långsamt, tålmodigt arbete som förhoppningsvis till slut ger resultat i positiv riktning. Det är ett litet mera kraftfullt sätt att agera som jag och mitt parti skulle vilja se från de svenska representanterna i Europarådet. Det finns skillnader när det gäller agerande inom den svenska delegationen, och det vet också Axel Andersson. Som vanligt har högerpartiet i Sverige, moderaterna, ställt sig vid sidan om och tillsammans med andra europeiska konservativa och reaktionära partier i Europa stött den turkiska juntans representanter, så att dessa fick den här platsen i Europarådet. Det fanns från socialistiska, socialdemokratiska, liberala och andra partier ett motstånd. Men det blev alltså för litet. För den skull får vi ju inte ge upp, utan måste försöka påverka majoriteten genom att framhålla att det som kallas för demokratiseringsprocess är ett spel för galleriet. Turkiet spelar ut demokratikortet. Det kan man göra i det läge som nu råder, därför att man har krossat oppositionen. Den är mördad eller driven i landsflykt. Man kan nu i lugn och ro låta en, som man kallar det, civil demokratisk regim träda till. Men detta har inte ett dugg påverkat den militära organisationen eller minskat militärens makt i Turkiet. Militärerna finns där, och det är de som i grund och botten bestämmer. Så länge detta inte har ändrats, bör alltså de svenska representanterna i Europarådet ta avstånd från de nuvarande turkiska representanterna och kräva omröstning om deras närvaro i rådet för att om möjligt få bort dem därifrån. Det är vad man kan begära. Denna begäran kan man ta ställning för genom att rösta ja till det yrkande som vi har framställt här i dag och som jag än en gång vill yrka bifall till.
Herr talman! Jag vill bara göra ett tillägg i debatten om de spelregler som gäller i Europarådet och som är anledningen till att jag yrkat avslag på Oswald Söderqvists under överläggningen framställda yrkande. Varken regeringen eller riksdagen kan nämligen styra vad våra representanter i Europarådet skall säga och göra och vilken ställning de skall ta — det är bara ett konstaterande. Men jag hyser ändå tilltro till att våra representanter i Europarådet — i den situation som frågan befinner sig i — utnyttjar de möjligheter som finns att föra frågan framåt. Och den bästa möjligheten just nu är den överenskommelse som har träffats.

Herr talman! Jag har under åtta år varit svensk delegat i Europarådets parlamentariska församling. Och jag måste som representant i denna församling reagera när Oswald Söderqvist säger att det är en skam att de svenska representanterna inte vidtar några åtgärder. Det finns kanske inte någon fråga som har varit föremål för så intensiv debatt och diskussion och föremål för så många undersökningar och Prot. 1985/86:49 delegationsbesök som just Turkietfrågan. Vi har speciella underkommittéer, 11 december 1985 en till den politiska och en till den juridiska kommittén. I den sistnämnda underkommittén är jag själv ledamot, och även i den politiska underkommittén för Turkiet finns en svensk riksdagsman.

Vi har alla arbetat för att få till stånd respekt för de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Frågan om ett godkännande av fullmakterna för de turkiska delegaterna i den parlamentariska församlingen har vi vid ett flertal tillfällen haft möjlighet att ta ställning till. Och jag kan upplysa Oswald Söderqvist om att de svenska socialdemokraterna i Europarådets parlamentariska församling vid varje sådan omröstning sagt nej till ett godkännande av fullmakterna. Vi har nämligen hävdat att det inte har varit och inte är någon parlamentarisk demokrati i Turkiet. Men jag kan samtidigt också konstatera att vi har en positiv utveckling på det demokratiska området i Europa. Och jag tycker att vi som parlamentariker i Europarådet har ett ansvar för att medverka till en utveckling mot demokrati och till att Turkiet på nytt blir en fullvärdig medlem i Europarådet, så att vi kan säga att det finns en parlamentarisk demokrati i Turkiet och att man där hyser respekt för de mänskliga rättigheterna. Jag vill upplysa Oswald Söderqvist om att under aprilsessionen kommer en redovisning från den politiska och juridiska kommittén att föreläggas den parlamentariska församlingen. Då får vi möjligheter att på nytt ta ställning till hur situationen är i Turkiet. Vi får då också möjlighet att på nytt ta ställning till fullmakterna för de turkiska delegaterna.

Herr talman! Vi vägrar att gå till Europarådets parlamentariska församling med bundna mandat. Vi vill arbeta i Europarådets parlamentariska församling på exakt samma sätt som vi arbetar i Sveriges riksdag. Det är flera hundra ärenden som församlingen har att ta ställning till under varje session. Många av dem är väsentliga frågor som handlar om mänskliga rättigheter. Skall Sveriges delegater, i motsats till övriga delegater i Europarådets parlamentariska församling, ha bundna mandat, torde det vara omöjligt att i församlingen representera Sverige. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka avslag på det yrkande som vpk har framställt under debatten.
Herr talman! Jag hoppas att det var en felsägning när Kurt Hugosson sade att han talade för samtliga svenska representanter i Europarådet. Han kan väl ändå inte mena att han talade för moderaterna, eftersom de har varit med och röstat fram juntans män och eventuella kvinnor till platserna i Europarådet. Jag hoppas därför att det Kurt Hugosson sade inte var sant. Kurt Hugosson behöver inte ta i så förskräckligt. Jag har klart markerat att jag anser att det finns skillnader i de svenska representanternas agerande. Det har jag nu om igen påpekat. Detta hindrar emellertid inte att man i den svenska riksdagen, som enskild riksdagsledamot, kan ställa sig bakom ett uttalande. Det strider inte mot några spelregler, och det binder inga mandat. Men det kan vara en opinionsyttring, som visar hur många som värderar den turkiska juntan på samma sätt som vi och därför stödjer vårt yrkande. Det handlar alltså om en viljeyttring. Det kan inte vara brottsligt för någon parlamentarisk församling eller strida mot några spelregler eller formaliteter att ta ställning i en sådan här fråga. Det är därför som vi har framställt detta yrkande. Jag har redan i mitt första anförande sagt att yrkandet i vår motion var olyckligt formulerat. Detta kom fram vid utskottsbehandlingen, och vi har därför gjort om yrkandet. Det måste vara fritt fram för varje ledamot i cen svenska riksdagen att med anledning av yrkandet ta ställning i Turkietfrågan. Det handlar här om värderingar. Tydligen har Kurt Hugosson och jag — och även Axel Andersson, som tidigare har deltagit i debatten — olika syn på utvecklingen i Turkiet. Jag ser inte den kosmetika som man nu försöker lägga på genom att spela ut demokratikortet som någon avgörande förändring. Samhällsstrukturen är intakt. Fackföreningsrörelsen är förbjuden. DISK:s ledning, dvs. turkiska LO:s ledning, sitter fortfarande i fängelse. Kurdiska oppositionsmän torteras ännu i fängelserna i Diyarbakir och andra ställen. Det är alltså en fråga om värderingar. Då kan man inte bara krypa undan och säga: Vi sitter i Europarådet och arbetar mycket där. Jag tycker i och för sig att det är bra att man driver Turkietfrågan i Europarådet. Mycket av det som hittills har gjorts av folkpartiregeringen och dess representanter och av Ola Ullsten som ledamot i ministerrådet har också varit mycket bra. Men nu handlar det om fortsättningen. Skall vi nu inleda något slags liberalisering av kontakterna med Turkiet? Skall vi skicka dit handelsdelegationer? I dagarna beskrivs det i turkiska tidningar, under stora rubriker, hur svenska regeringsrepresentanter tillsammans med svenska näringslivets män sitter i förhandlingar med den turkiska regimen. Det är detta som det gäller att ta ställning till.
Herr talman! Jag skall inte här ta upp någon diskussion med Oswald Söderqvist om den demokratiska situationen i Turkiet. Det var inte därför som jag deltog i debatten, utan för att klargöra för Oswald Söderqvist på vilket sätt vi som svenska delegater i Europarådet skall kunna arbeta. Jag sade i mitt korta inlägg att de svenska delegaterna har haft olika uppfattning i Turkietfrågan. Jag sade att vi som representerar socialdemokraterna har röstat nej i fullmaktsfrågan beträffande de turkiska delegaterna. Men när jag sade att jag kunde tala å hela den svenska delegationens vägnar = Prot. 1985/86:49 gällde det den principiella fråga som vi ju nu har att ta ställning till enligt det 11 december 1985 yrkande som Oswald Söderqvist har framställt under debatten, nämligenatt ZI Sveriges riksdag skall göra ett uttalande som innebär att hela den svenska delegationen i Europarådets parlamentariska församling skall gå dit med bundna mandat. Vi kan inte och vi skall inte arbeta på det sättet i en parlamentarisk församling. Vi skall ha möjligheter att som fria parlamentariker delta i det politiska arbete och det partiarbete som bedrivs i Europarådet. Därför är det en omöjlighet för en svensk delegat att gå till Europarådets församling med bundna mandat. Det är vad Oswald Söderqvist med sitt uttalande vill att vi skall göra. Jag hoppas att Oswald Söderqvist nu förstår vad jag försökte säga i mitt första inlägg.
Herr talman! Det har jag förstått hela tiden. Det är inte alls fråga om annat. Men jag anser fortfarande att det står den enskilda svenska riksdagsmannen eller riksdagskvinnan i den parlamentariska församlingen helt fritt att göra ett sådant här ställningstagande. Sedan må representanterna för de olika svenska partierna anse sig bundna eller inte av det. Jag tycker uttalandet vore en bra markering, en mycket bättre markering än att skicka en hög regeringsrepresentant till Europarådet som sätter sig ner och förhandlar om stora ekonomiska åtaganden, handelsförbindelser osv., vilket nu har skett. Det har slagits upp enormt stort i de turkiska tidningarna. Jag tror att Kurt Hugosson via vår ambassad i Ankara ganska snabbt kan få artiklarna översatta, så att Kurt Hugosson och andra själva kan se hur man i en sådan här regim utnyttjar situationen. Man talar t.ex. om islossning mellan Sverige och Turkiet. Är det detta som Kurt Hugosson och andra vill ha? Är det den bild ni vill skall framstå som Sveriges ansikte i världen? Då kan inte jag följa med längre. Det är därför jag har framställt mitt yrkande.

Herr talman! Om riksdagens tidsschema hade varit lika pressat i dag som det lär bli i morgon, skulle jag ha kunnat nöja mig med att hänvisa till dryga tio års ständigt repeterad debatt, given i repris senast för ett år sedan, om etableringsbegränsning för tandläkare och därefter yrkat bifall till våra reservationer. Det är kanske inte nödvändigt att ålägga sig riktigt så stränga restriktioner när det gäller taletiden, varför jag ber att få sammanfatta, såsom brukar sägas, det här ärendet. Vi har haft etableringsbegränsning sedan i det närmaste tandförsäkringens tillkomst. Det finns en skola som alltjämt tror att etableringsbegränsningen har gjort nytta och kan tänkas göra nytta även i framtiden. Det finns en annan skola, till vilken jag hör, som emellertid har konstaterat att etableringsbegränsning inte har gjort någon nytta och att den, om den över huvud taget har haft någon effekt, har varit skadlig. Den skolan tror inte heller att etableringsbegränsningen kommer att ha någon positiv effekt i framtiden. Av alla de argument som anförts för etableringskontroll återstår möjligen ett som kan vara värt att diskutera. Föreställningen att den regionala obalansen i tandvårdsresursernas fördelning över riket skulle ha positivt påverkats av etableringsbegränsningen är närmast naiv, möjligen ideologiskt färgad. Realiteterna visar inte på någon sådan effekt. Däremot kan det sägas att man i ett läge där samhällsekonomin är ansträngd på något sätt får försöka se till att inte en större andel än vad vi anser oss ha råd med av samhällets totala resurser avdelas för ett enda område, hur viktigt detta område än är. Nu kan man tänka sig, att om vi får en mycket stor tillgång på tandläkare, som ju alltid har ansetts vara den som det brukar heta begränsande faktorn för tandvårdens utbyggnad, skulle det bli en överefterfrågan och en alltför stor avsättning av resurser till just tandvården, mer än vad samhället anser sig ha råd med. Utskottet, liksom propositionsförfattaren, utgår ifrån att det rätta sättet att hålla tandvårdskostnaderna under kontroll är att se till att det inte någonstans finns för många tandläkare. Detta är naturligtvis uttryck för en obotlig regleringsoptimism. Visom motsätter oss att etableringsbegränsningen förlängs, denna gång på obestämd tid, menar att farhågorna för en överefterfrågan och en överproduktion av tandvård dels är överdrivna, dels i varje fall inte rimligen kan mötas med den här metoden. Vi kommer att ha ett överskott av tandläkare i Sverige om något år. Det är helt klart, och det har redan börjat. Skulle alla dessa tandläkare verkligen stå och arbeta allt vad de hinner och orkar, så skulle det bli en betydande ökning av tandvården och därmed tandvårdskostnaderna i riket. Men det måste finnas andra sätt att komma till rätta med detta. Vi tror i själva verket inte att det behövs särskilt omfattande åtgärder. Det finns ett marknadsekonomiskt sätt att se på det här. Även om det brukar anses cyniskt att nämna detta i sådana här sammanhang, är det faktiskt så. Först och främst är det ju så att ingen företagare — och dit hör privatarbetande tandläkare — frivilligt etablerar sig i ett område där man inte tror sig kunna försörja sig. På en ort där tandläkartillgången redan är så stor att efterfrågan är tillfredsställd och mera därtill, skall det en väldig optimism till innan man slår sig ner där och försöker leva på sitt arbete som fri tandläkare och företagare. Om man gör det, måste man vara duktig i sitt yrke och möjligen konkurrera ut någon annan där befintlig för att skaffa sig en marknadsandel, utan att för den skull marknaden behöver växa. Detta skall man enligt vår mening acceptera och önska lycka till. Det är nyttigt för kvaliteten, och det går ihop med vårt i princip fria system. Därtill kommer att det redan finns ett starkt hinder för en överutveckling av tandvårdsefterfrågan. Också det är — här skulle jag vilja säga dess värre — marknadsekonomiskt. Man kan ju, som det brukar heta, ransonera med priset; det gör vi vare sig vi vill eller inte. Tandvårdsförsäkringen kom till för att alla människor skulle få tillgång till god tandvård utan att hindras av ekonomisk svaghet. Den var effektiv i detta avseende — till en början. Den är inte särskilt effektiv längre. Sanningen är ju den att dels genom en framtvingad sänkning av kompensationsnivån i tandvårdsförsäkringen — den ersätter en mindre del än från början av den totala kostnaden —, dels genom prisutvecklingen, har vi redan fått ett starkt hinder i form av priset mot överefterfrågan på tandvård. Det har blivit så dyrt att betala den bit som är kvar av tandvårdskostnaderna att vi är tillbaka nästan där vi började. Människor måste tänka sig för mer än en gång, innan de går till tandläkaren. I den mån det verkligen finns människor som betraktar det som en del av sitt nöjesliv att gå till tandläkaren — jag har aldrig gjort det — kommer de att hindras av att kostnaden för den är mycket hög. Fortsatt etableringskontroll för tandläkare kan alltså rimligen inte vara något skäl ens för att begränsa totalefterfrågan eller snarare totalutbudet av tandvård. Samtliga tre icke-socialistiska partier yrkar därför att den här regleringen skall upphöra när den nu gällande lagen upphör att gälla vid årsskiftet. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 1. Det finns en liten del till i detta komplex som behandlas i detta betänkande. Det gäller specialisttandläkarna. Också där har vi haft en hård reglering. Dessa tandläkare skall i princip få finnas endast inom den offentliga tandvården. Det har aldrig funnits något gott skäl för den begränsningen, och det finns fortfarande inget gott skäl för den.

Specialisttandläkare bör som andra tandläkare om de så önskar ha rätt att etablera sig inom försäkringens ram. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall också till reservation 3 till socialförsäkringsutskottets betänkande 6.

Herr talman! I propositionen föreslås att den tillfälliga etableringskontroll som infördes 1974 skall permanentas. Lagens giltighetstid har tidigare förlängts vid ett flertal tillfällen, men lagen har alltid varit tidsbegränsad. Regeringen föreslår nu att lagen skall gälla utan tidsbegränsning, vilket är alarmerande och inger stora farhågor för framtiden. Efterfrågan på tandläkare kan i dag tillgodoses i stora delar av landet. I stället för brist på tandläkare har vi i dag ett tandläkaröverskott— tandläkarna har svårt att få arbete. Landstingen kan inte anställa alla nyutexaminerade tandläkare, och etableringskontrollen försvårar för nya tandläkare att öppna egen praktik. När etableringskontrollen infördes för ungefär elva år sedan var situationen helt annorlunda. Det rådde en stor brist på tandläkare då. Regeringens argumentation för att behålla etableringskontrollen har också förändrats i takt med att tandläkarbristen har minskat. Men det ter sig knappast särskilt trovärdigt att vara för en etableringskontroll för tandläkare när det finns ett tandläkaröverskott — om syftet med etableringskontrollen är att erbjuda människor en så bra tandvård som möjligt. Tandläkare kan rimligtvis antas fungera något så när rationellt. Det är knappast troligt att tandläkare i stora skaror skulle etablera sig på orter där behovet redan är tillgodosett. Det krävs stora investeringar för att starta en tandläkarpraktik, och en tandläkarpraktik måste givetvis ha en tillräcklig beläggning för att gå ihop. Allt talar snarare för att en fri etableringsrätt skulle leda till att utbudet av tandvård bättre skulle motsvara efterfrågan på tandvård än vad som i dag är fallet. Det är väsentligt att den enskilda medborgaren själv kan välja vilken tandläkare han eller hon vill gå till. Det måste finnas ett fritt val mellan privatpraktiserande tandläkare och folktandvården. Om det råder konkurrens mellan olika tandläkare och mellan tandvård som bedrivs av olika huvudmän, säkerställs det att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Folkpartiet anser att det skall finnas fri etableringsrätt för tandläkare. Det skall vara möjligt för varje tandläkare att ansluta sig till tandvårdsförsäkringen, oavsett var han eller hon bor. Nu har regeringen, som jag antytt, ändrat sin argumentation. Nu säger man att vårt samhällsekonomiska läge inte tillåter en obegränsad expansion av tandvårdskostnaderna. Det är litet oklart vad regeringen avser med detta. Ersättningen från tandvårdsförsäkringen utgår ju efter prestation. Enligt folkpartiets mening måste behovet av tandvård vara styrande för tandvårdens dimensionering. Regeringen hävdar att syftet med etableringskontrollen är att säkerställa att alla människor ges tillgång till en god tandvård. Vi tror att det syftet bättre tillgodoses om etableringskontrollen avskaffas. Men vi är överens om målet om en god tandvård till alla. Regeringen tycks tro att en fri etableringsrätt skulle medföra att en mängd onödig tandvård skulle utföras av tandläkarna, som i brist på patienter skulle börja göra obehövliga tandvårdsinsatser. Det tror inte vi. Den samhällsekonomiska kostnaden för tandvården när den är så utbyggd att efterfrågan kan tillgodoses är rimligtvis inte beroende av om det råder etableringskontroll eller inte, utan av hur rationellt verksamheten bedrivs. En fri etableringsrätt skulle medföra en hälsosam konkurrens mellan folktandvården och privata tandläkare och givetvis också mellan olika privata tandläkare. Det finns all anledning att anta att detta också leder fram till att den samhällsekonomiska kostnaden minimeras. Undersökningar av tandvårdens kostnader pekar också på att de privata tandläkarna har lägre kostnader än folktandvården. I propositionen nämns att man strävar efter att pressa kostnaderna inom folktandvården, och detta är givetvis bra. Denna strävan blir säkert ännu mer uttalad i en situation med fri etableringsrätt. Det är glädjande att alla de tre icke-socialistiska partierna sluter upp bakom kravet på fri etableringsrätt. Herr talman! Även inom specialisttandvården finns det behov av valmöjligheter och konkurrens. De begränsningar som gäller för privattandläkares rätt till specialisttaxa bör därför avskaffas. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två reservationerna 1 och 3 i utskottets betänkande.

Herr talman! Utskottet avstyrker vår motion om kostnadsfria tandproteser främst av kostnadsskäl, men framhåller också att en sådan förändring som vi föreslår skulle medföra gränsdragningsproblem. Såvitt jag vet finns det inte någon utredning om vad en sådan reform skulle kosta som utskottet kan stödja sig på. Skall man dessutom bara se till kostnaderna? Bör man inte också titta på vilket lidande det innebär, särskilt för de äldre, när människor inte kan skaffa tandproteser? Det har konstaterats att framför allt äldre som saknar tandproteser eller har dåliga sådana lider av undernäring eller riskerar att bli undernärda därför att de inte kan äta vilken sorts mat som helst och därför inte kan sortera ut viktig och näringsriktig mat. Detta har utskottet över huvud taget inte diskuterat. Jag kan hålla med om att det kan bli gränsdragningsproblem i början. Men vilken lag eller försäkring har inte medfört problem när den varit ny? Det har alla lagar och försäkringar gjort tills man rättsligt har prövat dem och fått prejudikat. Problem uppstår under en övergångsperiod. Sedan tror jag att de är över. Utskottet framhåller att tandvårdsförsäkringen är en separat försäkring inom sjukförsäkringen, och det är klart. Vad vi från vpk:s sida menade med motionen var att samma regler som gäller inom sjukvården skulle gälla också inom tandvården och att man inom tandvårdsförsäkringens ram skulle införa kostnadsfria tandproteser. Utskottet har inte med ett ord nämnt att kostnaden för tandproteser är för hög. Av utskottets skrivning får man intrycket att alla som har tandproteser skulle behöva byta dem och att en stor del av svenska folket är i behov av tandproteser. Så kan väl inte vara fallet. Skulle det verkligen vara så, måste man anse att hela tandvårdsförsäkringen är misslyckad och att den förebyggande tandvården inte har motsvarat förväntningarna. Att inom tandvården införa samma regler som gäller inom sjukvården när det gäller proteser ser jag som en rättviseåtgärd. Att man hjälper människor som har det svårt i samhället rent ekonomiskt är socialt viktigt. I dag kostar tandproteser ca 1 800 kr. Det är en stor ekonomisk belastning för låginkomsttagare och pensionärer. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I proposition 1985 86:50 till behov och samhällsekonomiskt utrymme och till att en utjämning skall 12 december 1985 uppnås mellan och inom regioner. REPRISER Den nya tandvårdslagen gav landstingen större ansvar. De skall planera all tandvård inom sitt geografiska område. Detta gäller både den egna vården och den vård som meddelas av privata vårdgivare. Den s.k. obsgruppen, en arbetsgrupp med representanter för riksförsäkringsverket, socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Sveriges tandläkarförbund, har tillsatts av riksförsäkringsverkets tandvårdsdelegation. Gruppen medverkar fortlöpande vid handläggningen hos verket av ärenden som rör uppförande av tandläkare på försäkringskassornas förteckningar. I dessa ärenden inhämtas alltid yttrande från den lokala samrådsgruppen för tandvårdsfrågor i vederbörande landsting. I ärenden avseende nyetablering inhämtas dessutom yttrande från beslutande organ inom vederbörande landsting. Regeringen har gett riksförsäkringsverket i uppdrag att före den 1 februari 1986 lägga fram förslag om en reviderad taxa. Majoriteten i socialförsäkringsutskottet godkänner regeringens förslag och har i betänkandet nr 6 tillstyrkt propositionen. Med anledning av propositionen väcktes tre motioner med yrkande om avslag på densamma. Yrkandena återkommer i den av moderater, folkpartister och centerpartister avgivna reservationen, som jag härmed yrkar avslag på. I motionerna från moderata samlingspartiet och folkpartiet föreslås att prövningen när det gäller specialisttandläkarnas möjligheter att ansluta sig till försäkringen skall avskaffas. Utskottet avstyrker motionerna med motiveringen att man bör avvakta den tidigare nämnda översynen av tandvårdstaxan. Utskottet avstyrker även den reservation i frågan som har avgivits av moderata samlingspartiet och folkpartiet, till vilken även centern har anslutit sig. Vpk:s motion om kostnadsfria tandproteser har utskottet inte kunnat tillstyrka. Vpk:s motivering för sitt yrkande är att tandproteser bör vara kostnadsfria i likhet med övriga proteser. Utskottet hänvisar till att kostnaden för tandproteser regleras inom ramen för den särskilda tandvårdsförsäkringen, medan kostnaden för övriga proteser regleras via sjukvårdsersättningen. Vi kan inte beräkna kostnaderna för ett genomförande av den av vpk föreslagna förändringen av tandvårdstaxan, och vi kan inte heller lösa de gränsdragningsproblem som skulle uppstå. Utskottet avstyrker därför motionen. Nils Carlshamre sade att denna fråga har diskuterats i tio år. Jag vill säga, i likhet med moderaternas motionsskrivare Göte Jonsson, att ingenting har inträffat som rubbar vår ståndpunkt. När det gäller regleringen av tandvårdsförsäkringen har ingenting inträffat som har rubbat vare sig moderaterna eller socialdemokraterna. Vi har fått en bättre tandhälsa bland barn och ungdomar, men än finns det mycket kvar att göra för andra grupper. Vi skall se till att också de får en bättre tandvård. I såväl den moderata motionen som i folkpartimotionen sägs — och det underströks nu av Kenth Skårvik — att vi får en billigare tandvård genom privattandläkeriet. Jag undrar: Vad finns det egentligen som säger att det är 1 samma goda tandvård som erbjuds inom privattandläkarvården som inom den offentliga vården, och vad är det som bevisar att den privata tandvården verkligen blir billigare? Jag tror att det behövs ytterligare klarlägganden, innan man kan bevisa att den privata tandvården är billigare än den offentliga. Det fria valet skall finnas på alla orter, sade Kenth Skårvik. Ja, det vore bra om det funnes tandläkare på alla orter. Det är därför vi måste fortsätta med den reglerade tandvården, för att se till att alla överallt i landet får möjlighet till en bra tandvård. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet nr 6 och avslag på de tre reservationerna.
Herr talman! Majoritetens representant i denna debatt har väl över huvud taget inte givit oss något nytt. Jag har en känsla av att majoriteten är låst i den här situationen. Att de nuvarande reglerna förlängs på obestämd tid tyder på att de kommer att bli bestående i framtiden, och det gör oss verkligen bekymrade. Vad som också kändes tråkigt i detta sammanhang var att Ulla Johansson misstänkliggjorde privattandläkarna och frågade sig vad de skulle kunna göra bättre än folktandvården och vad det är som säger att de är lika skickliga som tandläkarna inom folktandvården. Men de har ju trots allt samma utbildning, Ulla Johansson. Efter att själv ha varit anställd i näringslivet i 25-30 år tror jag att en tandläkare som öppnar en egen praktik har en otroligt stark känsla för denna och att han kommer att arbeta som en egen företagare och se till att hans praktik ekonomiskt går ihop. Det innebär däremot inte att han behöver ta ut högre ersättning. Han kan i fråga om personal, lokaler och administration arbeta på ett helt annat sätt än vad man kan göra inom folktandvården. Jag tror därför att det finns stora möjligheter för en privattandläkare att hålla sina omkostnader betydligt lägre än vad folktandvården kan. Vad gäller valmöjligheterna för dem som bor på orter och i regioner med mindre tandvårdsresurser vill jag säga att vi skall se till att lösa det problemet med hjälp av den konkurrens som finns mellan privattandläkare och folktandvården. Det fungerar ju så att en tandläkare som önskar öppna egen praktik söker sig till orter där det verkligen behövs en tandläkare — inte dit där det redan finns en tandläkarpraktik. Om vi hjälps åt i detta läge och låter konkurrensen vara fri, tror jag att detta kommer att lösa sig på ett bra sätt. Men begränsar vi möjligheterna för tandläkarna att etablera sig på de orter där de kan behövas, så tror jag att vi gör tandläkeriet en björntjänst för framtiden.

Prot. 1985/86:50 Herr talman! Det är inte jag som har misstänkliggjort de privata 12 december 1985 tandläkarna. Det är Kenth Skårvik och moderaterna som har sagt att detär ZH dyrare med offentlig tandvård, och jag har ifrågasatt om ni kan bevisa att det är riktigt. Jag har frågat om ni kan bevisa att man gör samma saker för de pengar som betalas ut. Det kan vara så att det är svårare tandvård som förmedlas genom de offentligt anställda tandläkarna — inom sjukvård och annat — än vad privattandläkarna får utföra. Det kan inom den offentliga tandvården vara bättre tillgång på utbildade tandsköterskor, för att ta några exempel på vad som kan skilja mellan privat och offentlig tandvård. Det är, Karl-Erik Persson, en kostnadsfråga, och det kan tänkas att vi i första hand skall se till att alla får en bra tandvård, innan vi generellt lovar att vi kan betala tandproteser till alla.